Herr talman! Jag har lyssnat till det mesta av debatten i dag. Den har blivit mycket lång, och det känns nästan förmätet att ta till orda.

Under åren i riksdagen har jag, herr talman, många gånger talat om skolan, om dess problem, och jag har bl.a. efterlyst möjligheterna till alternativ skola. En sådan finns i andra länder. I Danmark har man en bestämmelse som uttryckts med korta ord så: Skolpengen skall följa eleven. Det betyder att han får samma stöd ekonomiskt var han än går i skola — det betyder att alternativ finns. I vår riksdag har man alltid avvisat förslag om alternativ med samma ekonomiska villkor som motiv — man har talat om enskilda skolor. Vi som fört fram förslagen har sett det som orättvist att vissa målsmän skall betala undervisningen för sina barn och därtill betala skatt till annan undervisning. Man har sagt här i riksdagen att det är olyckligt med alternativ. Det är det fina att alla går i samma skola — då får de barn som kommer från t.ex. kristna hem och ”goda hem” utöva inflytande på barn med svårare bakgrund och större problem — ja, så har det uttryckts. Jag menar att detta resonemang inte håller. Demokratin kräver också att vi har möjlighet till alternativ. Nu handlar inte debatten om detta i dag, och jag vill framhålla att för min del ser jag givetvis saken så, att om alla elever kan gå i en skola — i den obligatoriska skolan — så är det bäst. Men då måste också läroplan och läromedel och anda vara sådana att t.ex. de kristna bekännarnas barn finner skolan riktig och god. Det är ju ofta på det hållet man har startat egna skolor. I praktiken har emellertid utvecklingen på skolans område varit så negativ att det är en mängd människor i landet som i dag kräver en ändring. Steg för steg har man försvagat och skurit ned kristendomsundervisningen i skolan. Bit för bit har man tagit bort det som säkrat religionsämnets ställning, ämnets självständighet, ämnesbeskrivning och undervisningstid. En vetenskaplig undersökning från 1963 visar att 81 96 av svenska folket var emot en minskning av kristendomsundervisningen, och ändå har det skett en sådan minskning. I 1963 års läroplan för grundskolan bakades religionskunskapen ihop med ett flertal andra orienteringsämnen. Vid en undersökning som SÖ gjorde erkände 44 926 av mellanstadiets lärare att religionskunskapen aldrig får sin rättmätiga tid. Undersökningen visade också att nästan hälften av högstadiets lärare i religionskunskap inte var formellt behöriga. Det är sådana här saker som föräldrar och målsmän har kritiserat. Jag lade i dag märke till att vpk i sin motion 2636 kräver att riksdagen skall uttala att grundskolan helt skall sekulariseras och därför ämnet religionskunskap avskaffas som självständigt ämne. Med vpk:s anknytning till den makt som lär att religion är opium för folket och med dess anknytning till länder som plågar de kristna är det givetvis begripligt att vpk ställer ett sådant krav. Men jag kan säga till vpk att skolan är praktiskt taget så sekulariserad den kan bli — man behöver inte kräva att den skall bli det. Att skolan är sekulariserad är förbannelsen med utvecklingen i skolan. Allt fler inser det nu — även skolpolitiker och de som är ansvariga på den ekonomiska sidan av vårt samhälle. Det förekom mycket hån mot oss för tio femton år sedan när vi krävde normer och sade att skolan skall fostra. Det är litet annorlunda i dag — visst förekommer samma kritik mot oss nu, men tonen är inte densamma. Även dagens utskottsbetänkande är ett bevis härför. Jag tycker att ordföranden i utskottet har talat mycket bra i dag. Men när han jämför problemen i vårt land med problemen i vissa andra länder, så håller jag inte med honom. Visserligen förekommer det problem på andra håll, men ingenstans har man enligt min och många andras uppfattning haft så svårt med arbetsron och så stora problem i skolan som i Sverige. Jag anser att det hänger samman med att man i en mängd andra länder har helt andra uppfattningar om normer och om exempelvis religiös fostran. SÖ:s förslag till läroplan var mycket dåligt. Propositionen var bättre — Birgit Rodhe har många tankar som jag helt ansluter mig till. I motionen 2599, som jag väckt tillsammans med Filip Fridolfsson och Gunnar Oskarson, påpekas att det i propositionen saknades positiva förslag. Statsrådet talar om den inre förändringen, men det blir ju bara en slöja som draperar negativa förslag på området normer och religionskunskap. Vi har i motionen framfört synpunkter i detta avseende och bl.a. pekat på en möjlighet att åstadkomma den inre förändring som statsrådet talar om och som vi alla inser måste komma: ”Vår ungdom har berövats en stor del av vårt kulturarv. Genom en olycklig utveckling har stora livsvärden förmenats den. Allt fler upplever livet som meningslöst och saknar kontakt med livskällorna, de bärande principerna.” Jag hinner inte läsa mer innantill, men jag ber den som är intresserad att ta del av motionen. Jag vill också tala om att detta är en djupt känd sak hos många svenskar. Jag har just i dag fått del av ett upprop som Kristen informationstjänst gick ut med när man fick del av SÖ:s förslag till läroplan. Uppropet hade rubriken Rädda religionskunskapen och innehöll fyra huvudkrav, som gällde religionsämnet men som jag inte heller hinner läsa upp. I stort sett överensstämmer kraven i uppropet med,det som föreslås i flera av de motioner som kräver att religionsämnet skall vara ett självständigt ämne. Uppropet undertecknades av förre biskopen Sven Danell och professorn Gerhard Hafström. I' uppropet instämde sedan företrädare för Svenska prästförbundet, Svenska kyrkans lekmannaförbund kyrkobröderna, EFS, Frälsningsarmén, Helgelseförbundet, Metodistkyrkan, Pingströrelsen, Svenska alliansmissionen, Svenska frälsningsarmén och Örebromissionen. Ingen i tjänst varande biskop hade undertecknat uppropet, och det blev därför ingen riksomfattande namninsamling, eftersom erforderliga resurser saknades. Men det intressanta är att det blev en spontan reaktion, som resulterat i att fram till i går hade 22 746 personer skrivit sina namn på de vid uppropet fogade listorna. Jag har velat nämna detta som ett exempel på vad människorna — föreningar och enskilda, samfund och kyrkor — på den kristna sidan känner ute i landet. Jag vill påstå att en överväldigande kristen opinion i vårt land kräver att religionsämnet skall få en självständig ställning i skolan och mer tid. Vad gör då riksdagen i dag? Nästan 100 926 av ledamöterna torde höra till kyrkan, och debatten kring kyrka och stat har visat att det finns ett stort intresse för kyrkan. Kyrkan har det svårt i det moderna samhället med dess många problem, med de stora befolkningsanhopningarna och de stora församlingarna. Kyrkan har svårt att nå ut till många med Bibeln, med kristendomen och med tröst och normer. De flesta av oss är alltså kyrkans vänner och kristendomsanhängare. Låt oss se till att kyrkan får hjälp och att skolan gör Bibeln känd. Det finns all anledning att ställa frågan hur vårt land skall klara sig, om inte en annan syn blir utbredd, om vi inte får en annan syn på livet, en kraft som bär och mål och idéer som lyfter och förvandlar. Det betyder inte att jag menar att skolan skall trycka in uppfattningar hos människor. Jag tror att alla ledamöter förstår vad jag menar. Det finns många, många röster ute i det profana livet, om jag får kalla det så, som entydigt talar samma språk. Lena Hjelm-Wallén sade att när man skrapar på moderaternas förslag får man fram konservatism. Till henne vill jag säga att jag i det praktiska livet rör mig väldigt mycket ute bland socialdemokrater. De är mina goda vänner, präktiga människor och idealister, som har precis samma uppfattning och således är lika konservativa på den här punkten som vi moderater. Jag hade tänkt säga något mer om motionen 370, men jag ser att lampan blinkar som tecken på att min taletid är ute. Jag vill därför bara påminna om att iden motionen har vid riksdagens början några ledamöter krävt att Bibeln skall bli läromedel i skolan. I dag har jag hört Linnea Hörlén och andra säga att det inte finns några invändningar mot att Bibeln används i skolan. Men i praktiken blir det nog så att den ändå inte kommer till tals. Jag tycker att vi har hört nog av allmänt tal om att Bibeln får och skall användas — jag vill ha det klart utsagt. Det är lovvärt att Bibeln är ett läromedel på papperet, men hur är det i verkligheten? Jag vet att vi aldrig kan få en fullkomlig skola. Jag vet också att vi inte kan påstå att kyrkan har lyckats. Det har den inte gjort. Men jag tror att i dagens läge är de allra flesta av oss övertygade om att det måste komma in en kraft i samhället. Eftersom detta kanske är mitt sista anförande här i riksdagen vill jag tala om att över ingången till den skola i Malmö där jag tog examen stod att läsa en latinsk sentens, hämtad ur Bibeln, om att gudsfruktan är vishetens begynnelse. Jag fann samma ord på svenska i en skola i Stig Alemyrs egen stad, Vimmerby, för några år sedan. Ni må skratta, men jag menar att det är ord som vi aldrig kommer ifrån. De gäller inte bara för det kristna livet utan för hela samhällslivet och vårt lands ekonomi. Vi måste som riksdagsmän se till att få ut till eleverna i skolorna, till de unga i samhället, den kraft som bär. Att låta Bibeln komma till tals, att ge kristendomsundervisningen utrymme, att göra den självständig, att hindra kristendomsämnet från att försvinna i mängden bland orienteringsämnena är ett steg i rätt riktning.

Herr talman! När jag har jämfört SÖ:s förslag och vad Birgit Rodhe skriver i propositionen har jag upplevt Birgit Rodhe som stående mycket nära mig i sina tankesätt. Men sedan finns inte de förslag som hennes resonemang borde ha lett till med i propositionen. Jag delar inte Linnea Hörléns uppfattning att det är en fördel med integrering av kristendomen och andra ämnen. Man skall givetvis när man undervisar i de andra ämnena tala om kristendomen och andra religioner som historia. Men det finns någonting mer i kristendomen, som försvinner. Jag har redan påpekat hur svårt det i praktiken varit att få fram kristendomsämnet alls i undervisningen. Under den hatt Linnea Hörlén talade om har tydligen de andra ämnena varit för breda. Jag är övertygad om att kristendomen egentligen borde vara huvudämnet, men det är omöjligt att tänka sig att det skulle kunna genomföras. Men så långt kunde vi sträcka oss att vi gjorde det till ett bestämt enskilt ämne med bestämd, fixerad tid. Linnea Hörlén har rätt i att vissa lärare kanske inte orkar med ämnet. Men det skulle då uppvägas av att det var ett eget ämne. Alla lärare visste då när det gällde kristendomen som när det gäller andra ämnen som har bestämda veckotimmar att ämnet skall ha det utrymmet. Linnea Hörlén säger att Bibeln är läromedel. !ag är glad över att det är det — formellt. Men under mina 30 år på resor som förkunnare — jag har umgåtts med många människor — har jag inte kunnat undgå att lägga märke till att man aldrig någonsin tidigare vetat så litet om Bibeln som nu. Präster som är konfirmationslärare säger att det har skett ett jordskred. Trots att Bibeln formellt finns i skolan tycks den användas väldigt litet. Jag hade tänkt att det skulle vara möjligt att genom att det tydligt angavs att man skall läsa — hur det skall skrivas vet jag inte — så och så mycket eller det och det skulle det vara möjligt att ge eleverna kunskap om Bibeln. När jag har berättat för unga människor hur oerhört intressant Bibeln är har jag märkt att det finns ett latent behov, det finns ett vakuum, det finns en hunger. Jag tror att en mängd lärare som har problem med sina ungdomar skulle uppleva att skolan förvandlades om de bara ville göra som min småskollärarinna, som berättade om Josef i Egypten och annat. Det skulle förändra situationen när det gäller ordningen i skolan.

Herr talman! Bertil Zachrisson och jag har väckt en motion, nr 2635, med anledning av propositionen om läroplan för grundskolan. Motionen upptar fem punkter, nämligen religionsämnet, betygen, alternativkurserna, distriktshämnder och kontakten mellan hem och skola. Jag skall i detta inlägg koncentrera mig till det som nu senast har varit uppe till diskussion, nämligen religionsämnet. Religionsämnet har varit föremål för många debattinlägg här i riksdagen. När gymnasieutredningen en gång på 1960-talet kom med sina propåer om nedskärning av tiden för ämnet väckte det en storm av protester och ledde som bekant till den s.k. namninsamlingen med över 2 miljoner namnunderskrifter. Följden härav blev att det skedde en viss justering av majoritetsförslaget. Den socialdemokratiska regeringen följde då i stort sett vad reservanterna i gymnasieutredningen hade föreslagit. Namninsamlingen visade att det fanns ett starkt folkligt stöd för ämnet. Jag tror att det vore olyckligt om kunskapen om religionernas värld finge minskat utrymme. Motiveringen för detta är främst att religionen är en del av miljoner människors liv. Religionen påverkar dem personligen, och den har betydelse för samhället. Den tillhör litteraturen och konsten, och vi vet att religionen också är ett arv för oss. Religionen, här i västerlandet naturligtvis kristendomen, är förbunden med vår historia. Vi kan förtränga religionen, men vi kan aldrig förneka eller räkna bort den. Kristendomen är vidare en del av vårt språk, och Bibeln är stilbildande. Så är t.ex. en nyöversättning av Bibeln en stor händelse för samhället. Ordspråk och ordstäv kommer därifrån. Jag tror att vi mer än vi vanligtvis anar är förbundna med detta arv och denna historia. Men dessutom menar jag att Bibeln — och jag tror att det är viktigare att få det sagt — när det gäller både gamla testamentets profetiska budskap och nya testamentets evangelium, i långa stycken hör framtiden till. De är i högsta grad levande och kan ge inspiration till både rättvisa i världen och nästakärlek. Rektorn på Brunnsvik AIf Ahlberg påpekade ofta att ett samhälle kan leva vidare utan kristendom, på de normer som kristendomen lagt grunden till, för någon generation eller så utan att självt anamma kristendomen men att det inte går i längden. Samhället förlorar sitt fotfäste, nya värderingar utbildas och blir vägledande och risken för att vi får ett värderingsfritt samhälle är också stor. Det tror jag att ingen av oss vill ha. Vad kommer då i stället? Ja, nu ser vi ju att kommersialismen tar över och fyller ett tomrum som finns här och var — i religiös språkdräkt kan vi tala om att Mammon kommer och gör anspråk på större plats i människornas liv. Den inställning som jag har generellt är att religionsämnet bör integreras i andra ämnen, i detta fall samhällsorienterande ämnen. Anledningen härtill är att jag menar att detta ämne inte får isoleras i något hörn av samhället, där man kan ställa det och låta det leva sitt eget liv, utan skall vara mitt i samhället. En del har i denna debatt gått så långt att de också vill ha det integrerat med de naturvetenskapliga ämnena. Vi har i motionen inte gått så långt. Anledningen till det är att vi befarar att ämnet då inte skulle få tillbörlig tid till sitt förfogande. Det har, herr talman, nämligen varit och är ett problem att ämnet i vissa fall har skjutits åt sidan för andra ämnen — det har senast tagits upp här i debatten av Tore Nilsson. Detta måste naturligtvis under alla omständigheter motverkas. En förutsättning för den här integreringen, som jag talar om, är att ämnet verkligen får den behandling och den tid som tillkommer det. Jag hoppas att SÖ gör allt för att det skall ske när nu regeringen och riksdagen har sagt sitt i frågan. Jag är tillfredsställd med vad utskottet har kommit fram till i det avseendet. Med anledning av en socialdemokratisk motion har utskottet föreslagit att timantalet för de samhällsorienterande ämnena utökas. Det skulle alltså ge mer tid åt ämnet religionskunskap, vilket också utskottet uttrycker i sitt betänkande. Parentetiskt vill jag göra den anmärkningen att sedan antalet årskurser ökat, har naturligtvis också tiden för ämnet religionskunskap ökat i motsvarande grad. Jag tror, herr talman, att det är någonting som vi ofta glömmer av i debatten. Vad som tas upp är att ämnet inte behandlas som det skall behandlas — tiden finns där. Lärare i religionskunskap kämpar säkert med samma problem som lärare i samhällskunskap. Ämnena måste göras levande. Det kan bli torrt och tråkigt att plugga in årtal, regeringsoch kungalängder samt statisk beskrivning av samhällsfunktioner. Men genom att beskriva det dynamiska i händelseutvecklingen kan det hela göras levande och intressant. Det tror jag gäller i de båda ämnena. I vår motion har vi noterat ett par punkter i detta avseende, t.ex. att nya anvisningar bör utarbetas för att förhindra en upprepning av samma ämnesstoff i flera årskurser. För att levandegöra kunskapen om religionen är samarbete med trossamfunden nödvändigt. Utrymme bör ges åt den aktuella livsåskådningsdebatten, och skolan bör ge eleverna möjlighet att lära känna och uppleva det rika sångoch musikliv som utvecklas i trossamfunden. Låt mig, herr talman, också säga några ord om befrielse från ämnet religionskunskap. Den linje som Sverige valt i fråga om religionsundervisningen utesluter egentligen befrielse. Det är kunskap som skall förmedlas. Skolan har inte någon konfessionell undervisning. Den är inte fortsättningen på någon eller några kyrkors dopundervisning. Det betyder att alla bör kunna delta, liksom man deltar i undervisning om politik och samhällsuppfattningar utan att bli befriad. Det är därför som jag yrkar bifall till reservationen 16. Om objektiviteten har det stått mycken strid. Att finna den balanspunkt som är nödvändig mellan å ena sidan att objektivt förmedla kunskap och å andra sidan förmedla en tro eller ge trons innehåll mening, kan naturligtvis bereda svårigheter. Den diskussion som varit har också lett fram till att lärarna blivit så objektiva att de inte ens vågat yppa vad de själva tror eller inte tror, inte vågat ta fram det kontroversiella och levande i det som ger tron dess verkliga innehåll och förutan vilket religionen blir fullständigt meningslös. Jag tror att det har skett en ändring på den punkten under senare år, och jag hoppas att den utvecklingen fortsätter. Ämnet måste ställas in i den problematik som finns för att det över huvud taget skall kunna fånga elevernas intresse och ge dem den kunskap som det är meningen att de skall få. Till slut vill jag sammanfattningsvis erinra om vad den nu gällande läroplanen för grundskolan säger om religionsundervisningen. Tiden medger inte att jag läser upp hela stycket på s. 45 i utskottets betänkande nr 45. Men det som är sagt där om läroplanens sammanfattning av målet för undervisningen i religionskunskap vill jag understryka. Jag förmodar att det inte har kommit dit alldeles utan orsak utan att utskottet för sin del ansluter sig till vad som står där. Det kan kompletteras med vad utskottet självt säger om att de etiska och religiösa frågorna inte kan isoleras från överlevnadsfrågorna, som det heter, de teknologiska framstegen och kapprustningshotet. Utskottet säger vidare att trosoch livsåskådningsfrågor i hög grad präglar våra inbördes relationer, våra relationer i arbetslivet och inställningen till de stora världsfrågorna. Kunskap om andra religioner är också väsentlig, framhåller utskottet. Allt det här är fullständigt riktigt, och jag vill understryka det genom att ta upp det här. Men jag skulle också vilja säga att jag tror att det är nödvändigt att vi hjälper eleverna fram till en livsåskådning. När jag lyssnade till debatten mellan Stig Alemyr och Sven Johansson, fick jag den bestämda känslan att det också var utskottets ordförandes mening att skolan skall ge handledning i sökandet efter en livsåskådning men att man naturligtvis inte — och det tycker jag är självklart för oss allihop — kan trycka på livsåskådningar på unga människor och inte heller på äldre. Då mister ju ordet livsåskådning sin mening. Det finns naturligtvis svårigheter i detta att vara objektiv och att meddela kunskap men samtidigt hjälpa elever fram till en livsåskådning. Men jag tror att varje människa behöver en livsåskådning för att kunna leva i den här världen med dess svårigheter men också med dess glädjeämnen. Nu ligger frågan om vidareutvecklingen av läroplanen hos skolöverstyrelsen. Jag hoppas att man där gör det bästa av den och att de synpunkter som jag i all enkelhet har framfört här också tas ad notam i det arbetet. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan utom på de punkter där det föreligger reservationer med Stig Alemyr som första
Herr talman! Utan att Evert Svensson direkt polemiserade mot mig framförde han en diametralt motsatt uppfattning till den jag har om hur den livsåskådning och den kristendomskunskap som han efterlyser skall kunna nås. Jag tyckte att Evert Svenssons anförande andades att han talade samtidigt för två saker. Han sade att man skall inte isolera religionsämnet. Jag menar att det blir aldrig så isolerat som om det integreras i de andra ämnena. Det historiska —- årtalen han talade om och annat —, det torra, tar lätt överhanden. Det blir på det sättet bara en redogörelse. Om däremot kristendomsämnet är självständigt och Bibeln riktigt kommer till tals — det läromedel som enligt debatten i dag alltså finns — då kommer ämnets friskhet fram. Det är dödande för religionskunskapen om ämnet behandlas i samband med allting annat, som då så lätt skuggar det. Därför har jag yrkat att religionsämnet skall ges självständighet. Evert Svensson talade om att det skulle sättas in i den problematik som finns. Risken är då bara att det kommer att behandlas som en del av samhällsfrågorna i övrigt. Då försvinner dess väldiga budskap, dess förvandlande kraft, dess stora syner och dess perspektiv, det som Evert Svensson liksom jag innerst tror på. Jag delar Evert Svenssons uppfatting att det inte går att beröva människorna det som kristendomen ger —- att Alf Ahlberg har rätt menar jag också. Men låt oss nu göra ett försök att släppa lös lejonet, som någon sade, det starka och väldiga som ändå finns här. Låt oss se om det inte betyder början till en förvandling av skolan och därmed också av hem och samhälle.

Herr talman! Man får naturligtvis försöka välja i det här avseendet. Jag tror att den tid är förbi som Tore Nilsson förespråkar, när kristendomsämnet — då hette det så — var ett ämne för sig. Jag tror också att det vore helt olyckligt om den kom igen. Om Tore Nilsson och jag tar kristendomen och religionerna på allvar, så menar vi ju ändå att detta är en del av vårt liv, en del av människornas liv, en del av samhällets liv, och då måste det också komma in i samhällsorienteringen. För min del tror jag att risken för en isolering är enorm, och därför har jag hela tiden ställt upp på den integrering som inleddes för några år sedan och som man nu fortsätter med. Vi sade emellertid i vår motion att det är viktigt att det ges bestämd tid för den här undervisningen så att den kommer in i de olika momenten. Regeringen har också antagit det målet och i det fallet gått ifrån skolöverstyrelsens förslag. Den risk som Tore Nilsson talade om — ämnet skjuts åt sidan, det är besvärligt, man vill inte ta det, man har inte Kunskaper nog, fortbildningen har inte slagit igenom ordentligt — finns naturligtvis, men man får i det här avseendet väga risker mot varandra. Risken för isolering med Tore Nilssons linje är, menar jag, betydligt större än den risk vi löper med det system som regeringen nu har föreslagit och som utbildningsutskottet har gått in för.
Herr talman! Jag tror tvärtom att den tiden kommer, den är inte förbi, Evert Svensson. Allt fler svenskar kommer att kräva någonting som är effektivt — förstå mig rätt. Det finns en förtvivlan i många hem, hos många ansvariga. Jag läser vad KF skriver om registrering av snatteri. Det är bara en liten detalj, en av de tusen saker som visar att människorna säger: Det kan inte fortsätta så här! Men vi kan inte gå in med våld, vi kan inte önska oss ett totalitärt samhälle, där man med hårda yttre medel sätter människor på plats. Det fanns en tid när kristendomen förvandlade samhället, och jag tror allt fler människor förstår att det är enda vägen. Evert Svensson har rätt att tro att man isolerar ämnet mera genom att följa de riktlinjer som vi har pekat på, och vi kan naturligtvis inte här övertyga varandra. Jag menar att detta är rätta sättet, om man vill ta fram kraften i det som kallas religion eller kristendom.
Herr talman! Vi måste också förstå att samhället har förändrats och att vi nu inte lever i enhetssamhälle; vi har samma diskussion när det gäller problematiken stat och kyrka. Vi lever i ett pluralistiskt samhälle med olika åskådningar. Det gäller inom kristendomen samfundsmässigt och det gäller olika religioner. Kristendom är inte den enda religion vi har att ta hänsyn till. Vi har en invandring i det här landet, vi får muslimer hit och vi har katoliker inom kristendomens ram. Vi lever i ett annat samhället, Tore Nilsson, än vi gjorde för låt oss säga 3040 år sedan, och det måste vi också ta hänsyn till. Det som då uppträder som ett problem är detta: Skall vi kunna hålla ihop den svenska grundskolan så att alla barn kan gå i den? Det är min förhoppning. Jag vill inte ha en segregerad skola med olika konfessioner. Det vore olyckligt om vi fick en sådan. Den linje som valdes en gång — jag tror att det var 1919 som läroplansreformen genomfördes — håller fortfarande, och det kommer den att göra än mer just därför att samhället är pluralistiskt.

Herr talman! Under dagens läroplansdebatt har flera talare berört frågan om religionskunskapens ställning. Bl.a. har Linnea Hörlén uttalat sin tillförsikt beträffande ämnets behandling i den nya läroplanen. När jag läste propositionen kände jag inte riktigt samma tillförsikt som den Linnea Hörlén har deklarerat i dag. Jag har nämligen funnit att propositionen inte bara innehåller formuleringar av den typ Linnea Hörlén redovisade utan också mera vaga sådana när det gäller ämnet religionskunskap. Det är anledningen till att jag väckt min motion. När man skall lösa en svår uppgift är en klar målsättning, en anvisad färdriktning och enkla faktauppgifter en värdefull hjälp. Att undervisa i religionskunskap upplevs av många som en svår uppgift, en uppgift där en klar målsättning och en adekvat utbildning inte bara är en hjälp utan en nödvändig förutsättning för såväl lärare som läromedelsframställare. Det nya läroplansförslaget ser enligt min mening inte ut att bli till samma hjälp härvidlag som den läroplan vi nu använder. Det upplever jag som beklagligt, men även som underligt, ty i såväl propositionen som utskottsbetänkandet talas på flera ställen i allmänna ordalag om religionens betydelse för individ och samhälle. Varför har man då inte följt upp de motionskrav som jag och andra motionärer framfört, nämligen att ämnet religionskunskap som en levande del bland övriga orienteringsämnen skall få ha kvar sin utformning med mål och huvudmoment? Vi behöver även i fortsättningen en insikt i den religion som är grunden för vår västerländska kultur. Vi behöver göra till vårt något av det arv som finns i våra psalmer och i Bibelns berättelser. Vi behöver lära oss att leva oss in i ordet: Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Och slutligen: Vi behöver lära känna andra religioner, bl.a. för att förstå våra invandrare och de folk vi vänder oss till i vårt biståndssamarbete.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
Herr talman! Jag skall vid den här tidpunkten beröra bara en del av utskottets betänkande om grundskolans läroplan. Under flera riksmöten har jag och flera andra motionerat om en utökning av ämnet gymnastik och idrott i grundskolan. Utskottet har under senare år hänvisat till SÖ:s arbete med en reviderad läroplan, och därmed har också motionerna i fråga avslagits. I dag ligger den nya läroplanen för slutbehandling på riksdagens bord. I några motioner har vi också under det här riksmötet tagit upp frågan om ämnet gymnastik och idrott i skolan. En av motionerna har väckts under allmänna motionstiden och har nr 524. Den tar upp vikten av att ge eleverna kunskaper i fysiologi, kost och motion i syfte att ge alla regelbundna motionsvanor som lever kvar efter avslutad skolgång. Den tar också upp hur viktigt det är att eleven hinner med sin personliga hygien i samband med gymnastiklektionerna, dvs. att tvätta sig och duscha efter avslutad lektion. Vi menar att riksdagen till regeringen borde uttala att SÖ skulle utge vissa principer om hur ämnet gymnastik och idrott skall bedrivas. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till att det är skolan själv som skall svara för de schematekniska lösningarna. Det kan jag gärna hålla med om, men det finns vissa grundläggande principer som borde vara generella. Till dessa hör bl.a. tidsaspekten, dvs. lektionstidens längd. Jag är tyvärr besviken på både regeringens proposition och utskottets förslag i detta avseende. Nu avgörs frågan av vilket intresse skolledningen har av detta ämne vid resp. skola. Det är inte tillfredsställande. I andra motioner, nr 2634 och 2607, den senare av Lars Schött, väckta med anledning av propositionen, har vi motionärer yrkat på att tiden för idrott bör utökas i första hand för lågstadiet. SÖ hade i sitt förslag till timplan för lågstadiet ökat tiden för gymnastik och idrott med 1,5 veckotimmar på bekostnad av orienteringsämnena. I propositionen tar man emellertid bort denna utökning, och utskottet ansluter sig också till propositionens förslag. Utskottet konstaterar hur viktigt det är med fysisk aktivitet just för barn i lågstadiet, som har stort behov av rörelsefrihet. Men utskottet anser samtidigt att de utökade praktiska inslagen i form av slöjd och hemkunskap också ställer anspråk på tid. Därmed avstyrker utskottet motionerna. Herr talman! Jag hinner inte på den korta tid jag har på mig att utveckla argumenten för en utökning av tiden för gymnastik och idrott på lågstadiet. Men nog är det bra inkonsekvent att eleven när han eller hon går i ettan har en veckotimme gymnastik medan eleven har tre veckotimmar i trean. Rörelsebehovet är ju ändå störst hos eleven i första klass, samtidigt som den motoriska inlärningsförmågan är störst då. Det är av största vikt att barn under den dynamiska utvecklingsperioden, som inträffar vid 7—10 års ålder, ges tillfälle att lära sig motoriska färdigheter. Den motoriska utvecklingen utgör en viktig och avgörande del av individens totala utveckling, fysiskt, psykiskt och socialt. Att inte låta barn röra sig är ett sätt att trötta ut dem. Att låta dem röra sig på rätt sätt innebär en form av vila och avspändhet för dem. Vid observationsundersökningar visas också att barn, när de har möjlighet att röra sig efter ca 20 minuters stillasittande, bryter av med kraftig fysisk aktivitet. Förskolebarnen stimuleras i dag till ökad fysisk aktivitet. Deras rörelsebehov är dock fortfarande inte tillgodosett. När sjuåringen så börjar skolan erbjuds han eller hon endast en timme idrottsundervisning per vecka. Detta är högst beklagligt med tanke på den stora och avgörande betydelse för barnets hela utveckling som den motoriska färdighetsutvecklingen har. Det som missas i motorisk utveckling under barnoch ungdomsåren går inte att komplettera senare i livet. Om barnen skall få bestående intresse för fysisk aktivitet måste de ges möjligheter att lära sig färdigheterna under rätt utvecklingsskede. Sammanfattningsvis vill jag anföra följande: Det är av mycket stor vikt att den totala skolmiljön på alla sätt stimulerar barnen att vara fysiskt aktiva. Pausgymnastik o. d. bör varvas in i teoriundervisningen. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till motionen 2607 av Lars Schött samt motionerna 2634 och 524.
Herr talman! Jag kan i mycket instämma med Rolf Rämgård. Vi har i Tisdagen den utskottet haft stora bekymmer med idrottsämnet på lågstadiet. Det är helt 5 juni 1979 klart att det skulle vara till stor fördel om vi hade mera utrymme för den fysiska träningen redan så tidigt i skolan. Men utskottet har efter mycket funderande inte kunnat komma fram till var den timmen skulle tas. Det är skälet till att vi inte har kunnat tillstyrka motionen. Däremot har vi sagt att i fria aktiviteter eller över huvud taget i livet i skolan bör det vara möjligt att åstadkomma så mycket av rörelse att man kan få en del av det som motionen eftersträvar. Det är alltså med beklagande som vi finner att det inte är möjligt att tillgodose motionärernas önskemål.

Herr talman! Proposition nr 205, som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 35, föreslår ändringar i renhållningslagstiftningen. Låt mig säga att jag hälsar det nya förslaget med tillfredsställelse. Den gamla renhållningslagen av år 1970, som innebar ett kommunalt sopmonopol, var utformad efter tätortsbebyggelsens förhållanden och behov. Där har det fungerat väl, efter vad jag kan förstå. Men det stämde inte in i ett önskvärt system för glesbygdens vidkommande. Vissa kommuner har klarat sophämtningen utan större gnissel. Många har dock lyckats dåligt. Sophämtningssystemet blev osmidigt och stelbent, och det förorsakade mycken förargelse. Framför allt var förhållandet sådant vid lantgårdar och bostadshus som låg avlägset och där man mycket väl utan svårigheter och sanitära olägenheter kunnat ta vara på avfallet själv. Men även om inget fanns att hämta for bilen förbi i alla fall, och vederbörande fastighetsägare krävdes på avgifter för tjänster som aldrig utnyttjats eller beställts. De som sökte dispens hade föga framgång. Från bl.a. centerns sida har vi gjort många framställningar för att rätta till missförhållandena. På vissa håll har förbättringar också kunnat ske genom en bättre anpassning till människors behov. Trepartiregeringen tillkallade i februari 1977 en kommitté med uppdrag att se över renhållningslagstiftningen. Detta var nödvändigt. Det förslag vi nu har att behandla är en produkt från kommitténs arbete. Regeringens proposition innebär vissa smärre förändringar av kommitténs förslag. Man ger nu kommunerna större frihet att utforma renhållningsverksamheten efter lokala förhållanden. Kommunmedlemmarna får nu också större möjligheter att påverka utformningen av renhållningen. Tidigare måste kommunerna söka dispens hos länsstyrelserna. Hädanefter får de bestämma själva. En ytterligare fördel är att man nu sammanför några författningar i en lag. För varje kommun skall upprättas en renhållningsordning med föreskrif Nr 167 ter. Där skall anges från vilka områden, fastigheter eller uppsamlingsställen som bortforsling skall ske. Det skall vidare anges vilka slag av hushållsavfall som skall forslas bort, hur ofta bortforsling skall ske och hur verksamheten i övrigt skall vara ordnad. Här kan man anpassa antalet hämtningar till vad som passar vederbörande. I renhållningsordningen skall föreskrivas under vilka förutsättningar undantag kan medges. Detta skall prövas av hälsovårdsnämnden. Kommunfullmäktige skall anta renhållningsordningen. När renhållningsordningen upprättas skall detta ske genom samråd med fastighetsinnehavare. Det är mycket viktigt att detta sker. Om dessa regler hade gällt tidigare skulle kritiken mot renhållningssystemet aldrig ha blivit så våldsam. Tomkörning, bråk om avgifter o. d. skulle till stor del ha eliminerats. Komposterbart hushållsavfall bör enligt min mening kunna omhändertas av fastighetsinnehavaren själv. Den som får rätt att ta till vara avfallet själv måste givetvis göra det på ett sätt som inte föranleder sanitära olägenheter. Detta skall övervakas och kunna ge anledning till ingripande. Centerns ledamöter i jordbruksutskottet har i huvudsak anslutit sig till propositionens förslag. På vissa punkter har i skrivningen föreslagits förbättringar. På en punkt har vi dock inte lyckats få majoritet för våra krav. Rune Torwald m.fl. centerpartister har i motionen 2667 tagit upp de ekologiska verkningarna och möjligheterna för personer vilkas fastigheter är utrustade med multrumanläggning eller för innehavare av jordbruksfastighet med djurhållning att erhålla generell dispens. Vi tycker inte att skrivningen i betänkandet i anledning av detta motionsyrkande är bra. Vi har inte yrkat på en ändring i lagen men trycker i reservationen 4 på att de enskildas behov och önskemål bör beaktas. Vi förutsätter i reservationen att förekomsten av multrumanläggning eller djurhållning på jordbruksfastighet skall beaktas vid den praktiska tillämpningen av lagen. Vad som kan gå tillbaka i naturens eget kretslopp skall göra det. Jag yrkar bifall till reservationen 4. Moderaterna i utskottet har i reservationen 1 yrkat på smärre ändringar av lagtexten. Vi anser att sådana inte behövs utan att reservanternas synpunkter beaktas genom skrivningen i utskottets betänkande och vår skrivning i reservationen 4. Jag yrkar således avslag på reservationen 1. I moderaternas reservation 2 yrkas att straffbestämmelserna skall utgå ur lagförslaget. Jag anser inte att detta är möjligt om man skall kunna komma till rätta med dem som skräpar ner och förstör för andra. Jag yrkar avslag på reservationen 2. I reservationen 3 yrkar moderaterna att riksdagen skall besluta att avgift inte skall tagas ut i de fall där det inte varaktigt uppstår några sopor för avhämtning. Då detta enligt utskottsmajoriteten skulle bli mycket svårt att administrera har vi inte gått med på det kravet. Jag hävdar principen att man inte skall betala för tjänster som man inte utnyttjar, men detta måste klaras på annat sätt — som jag tidigare har varit inne på — genom en rätt uppläggning av verksamheten beträffande bestämmelser om hämtning etc. Därför yrkar jag avslag på reservationen 3. 189 Herr talman! Det är bra att vi får en bättre renhållningslag. Jag hoppas att den kommer att fungera. Om så inte blir fallet får vi återkomma. Jag yrkar bifall till reservationen 4 och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Det kommunala renhållningsmonopolet har alltifrån riksdagsbeslutet 1970, då samma regler kom att gälla för både tätortens och glesbygdens invånare, varit en källa till mycket irritation och åstadkommit många problem. 1974 års riksdag gav kommunerna större frihet att inom glesbygdsområden ordna sophämtningen på ett smidigare och efter behovet bättre anpassat sätt. Tyvärr motsvarade varken Kommunförbundet — genom rekommendationer till kommunerna — eller särskilt många enskilda kommuner det förtroende som riksdagen då gav dem. För många enskilda fastighetsinnehavare blev problemen lika stora som tidigare. Den kommunala byråkratin, styrningen och makten över den enskilda människan ville man inte ge avkall på. Vid trepartiregeringens tillkomst tillsattes på förslag av dåvarande jordbruksministern Anders Dahlgren en utredning om översyn av soplagen — renhållningskommittén. Den lade redan i mars månad 1978 fram sitt betänkande. Kommitténs förslag innebar en ökad satsning på information, en sammanförd renhållningslagstiftning och en enklare besvärsordning med sakprövning enligt förvaltningsbesvär. Förslaget innebar även ökade befogenheter för kommunerna att besluta om den närmare omfattningen av kommunernas renhållningsverksamhet. Men kommittén föreslog också, och det är väsentligt, att fastighetsinnehavare i glesbygden själv genom anmälan till kommunen skulle få avgöra om han ville anlita kommunens renhållningsservice eller omhänderta avfallet själv. En förutsättning för det sistnämnda var självfallet att detta kunde göras utan att sanitär olägenhet uppstod. Denna möjlighet till frihet under ansvar för landsbygdens fastighetsinnehavare som majoriteten, bestående av samtliga borgerliga ledamöter från moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet, i utredningen ställde sig enig bakom, har tyvärr inte accepterats vare sig av en del remissinstanser eller av propositionsskrivande statsrådet Enlund. I stället föreslås i propositionen 205, som jordbruksutskottets majoritet i stort ställt sig bakom, att kommunerna skall av fullmäktige anta en renhållningsplan, vilken föreskriver under vilka förutsättningar undantag skall kunna medges från sophämtningen. I såväl propositionen som utskottsbetänkandet sägs att samråd med berörda fastigheter skall ske, men att hänsyn inte kan tas till enskilda fastighetsägares krav. Kritiken mot renhållningslagen och det kommunala renhållningsmonopolet har nästan uteslutande gällt dess tillämpning inom glesbygdsområden och att den enskilda fastighetsägarens möjlighet att påverka utvecklingen och sin Nr 167 egen situation har varit alltför begränsad och svårtolkad. Tisdagen den Det förslag som vi i dag har att ta ställning till förbättrar knappast denna 5 juni 1979 situation, och kritiken mot nu gällande ordning kommer enligt min och moderata samlingspartiets bedömning inte att försvinna. De stora olikheter mellan kommunerna när det gäller renhållningsservice på landsbygden som i dag finns lär inte heller bli bättre om jordbruksutskottets majoritetsförslag kommer att antas. Jag kan bara redovisa att det i mitt eget län finns mycket stora olikheter i bedömningen i och mellan kommunerna. Någon kommun har fortfarande en nolla i kolumnen där hälsovårdsnämnden har möjlighet att ge dispens till fastighetsinnehavare. Andra kommuner har upp till 400 beviljade dispenser. Dessa olikheter kommer troligtvis att råda även med det nya förslaget. Jag har för min del självfallet inget emot en förstärkt kommunal självstyrelse. Men denna får dock inte, enligt mitt sätt att se, ske så att enskilda människor sätts under kommunalt förmynderskap och fråntas rätten till att få sina besvär sakligt prövade. På några områden har propositionen och utskottet anslutit sig till utredningens och delvis till motionärernas förslag, och där har vi inga delade meningar. Och visst kan även jag erkänna att det finns förbättringar mot nu gällande regler i utskottets betänkande. Men på några punkter, som vi från moderata samlingspartiet anser mycket väsentliga, har vi inte kunnat dela utskottsmajoritetens förslag, och där är det heller inte fråga om förbättringar utan snarare tvärtom. Med anledning av propositionen har avlämnats tre motioner från moderata samlingspartiet, med Gösta Bohman, Hans Wachtmeister och mig själv som första namn. Här har vi alla krävt förbättringar av den enskilda fastighetsägarens möjlighet att hävda sin ställning och sin rätt gentemot kommunerna. Vi har begärt en sakprövning och har begärt att avgift inte skall tas ut när det inte finns några sopor att hämta. Vid utskottets betänkande har fogats tre reservationer från moderata samlingspartiet. Reservationen 1 berör dels undantag från den kommunala sophämtningen för fastighet i glesbygd, dels besvärsordningen. Enligt utskottets förslag skall en kommunal renhållningsordning finnas och fastställas genom beslut av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen kan på grund härav inte angripas med förvaltningsbesvär utan endast genom kommunalbesvär. Detta innebär, som också framgår av reservationen, att kommun som i sin renhållningsordning inför mycket rigida regler om undantag från renhållningsordningen i praktiken betar kommuninnevånarna rätten och möjligheten att efter besvär få till stånd en allsidig och rimlig prövning av frågan. Detta förslag av utskottet kan vi från moderata samlingspartiet inte tillstyrka, utan vi reserverar oss på den här punkten. Reservation nr 2 berör förslaget om straffbestämmelser. Vi kan inte heller häransluta oss till utskottets uppfattning utan yrkar såväl i reservationen som i motionen avslag på det framställda yrkandet och anser att straffbestämmel 191 sen bör utgå. Reservation nr 3 gäller avgiftsdebitering. Vi säger där att det genom ett riksdagsuttalande skall slås fast, att några avgifter ej skall tas ut då det varaktigt inte uppstår några sopor för avhämtning på en fastighet. Från moderata samlingspartiets sida anser vi att hela utskottet borde ha slutit upp bakom denna begäran, men så har inte skett. Herr talman! Det förslag som vi i dag har att ta ställning till innebär förbättringar men också större makt åt kommunerna. Låt oss innerligt hoppas att kommunerna denna gång i handling skall visa att de både kan och vill gå människorna till mötes och lugna de många förtvivlade människor som kommit i kläm på grund av byråkraters tillämpning av renhållningslagen. Om tiden hade tillåtit det, skulle jag här ha kunnat referera en del av de många samtal och brev som jag fått under åren. Men jag skall avstå från detta. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 1, 2 och 3 som är fogade vid utskottets betänkande.

Herr telman! I jordbruksutskottets betänkande, som vi nu har till behandling i kammaren, tillstyrks regeringens förslag till ny renhållningslag, lag om ändring i miljöskyddslagen och lag om ändring i hälsovårdsstadgan. I propositionen från jordbruksministern Eric Enlund föreslås ändringar i renhållningslagstiftningen som ger kommunerna stor frihet att utforma renhållningsverksamheten inom kommunerna efter lokala förhållanden. Samtidigt öppnas en möjlighet för kommunmedlemmarna att i större utsträckning än som f. n. är fallet påverka utformningen av renhållningsorganisationen i den egna kommunen. Det måste vidare vara en fördel att riksdagen i och med dagens beslut för samman bestämmelserna om renhållning till en lag, renhållningslagen. F. n. är dessa bestämmelser uppdelade på flera författningar. Propositionen tillstyrks i sin helhet av jordbruksutskottet. Vid utskottets betänkande är fogade fyra reservationer. I reservation nr I yrkar moderaterna i utskottet på ändringar och tillägg till 4, 7 och 9 §§ och därav följande ändringar i motivtexten. Ett bifall till denna reservation innebär begränsningar i kommunernas möjligheter att fullgöra sitt renhållningsansvar. Reservation nr 2 innehåller yrkande om att 24 § i lagförslaget skall utgå. I det fall reservationen skulle bli riksdagens beslut har man tagit bort kommunernas möjlighet att vidtaga åtgärder mot dem som bryter mot renhållningsordningen i kommunen. Det är sanktioner som nu gäller och som säkerligen behövs även i fortsättningen. Reservation nr 3 vill binda upp kommunerna i fråga om möjligheterna att ta ut avgifter i det fall då det varaktigt ej finns avfall att hämta på en fastighet. ansluter sig dock inte till motionens yrkande om ändringar i propositionens Nr 167 lagförslag. Man går här på utskottsmajoritetens förslag till avslag. Men Tisdagen den reservanterna menar att vad som sägs i ifrågavarande motion om möjlighe 5 juni 1979 terna att i glesbygd och i jordbruksdrift ta hand om förmultningsbart avfall klart måste uppmärksammas när kommunernas renhållningsordningar arbetas fram. De i den sistnämnda reservationen framförda anspråken ligger helt i linje med vad som sägs i propositionen och även i utskottsskrivningen. Givetvis bör kommunerna ges en frihet att, med tillbörligt beaktande av allmänna och enskilda intressen, själva utforma renhållningen i kommunerna. Härigenom kan renhållningen bättre anpassas till de olika behoven av bortforslingsservice. Det är mycket angeläget att kommunerna tar till vara denna möjlighet att smidigt anpassa renhållningsorganisationen till den enskildes behov och önskemål inom ramen för vad som från hälsooch miljövårdssynpunkt kan accepteras. Moderaternas reservationer innebär i stort sett en uppmjukning av innehållet i ramlagen. Detta innebär i sin tur en minskning av kommunernas möjligheter att effektivt bedriva renhållningsverksamhet. Jag anser att vi med förtroende kan överlämna till de beslutande församlingarna i våra kommuner att på grundval av den nya renhållningslagen fortsätta arbetet på ett bättre omhändertagande av avfall och för en bättre återvinning. Det sista måste bli en allt viktigare del av hanteringen av avfall. Införandet av den kommunala renhållningslagstiftningen i början av 1970-talet har inneburit en avsevärd förbättring av renhållningen i kommunerna. Samtidigt innebar införandet av det obligatoriska kommunala renhållningsmonopolet en genomgripande förändring av den ordning som dittills hade rått. Det var kanske naturligt att problem uppstod — i många fall ganska onödiga, kan det tyckas. År 1975 gjordes ju vissa förändringar i lagstiftningen, som gav kommunerna ökade möjligheter att själva bestämma den närmare omfattningen av renhållningsverksamheten. Man har funnit bättre och bättre former. Den nu framlagda renhållningslagen kommer att ytterligare förbättra möjligheterna att anpassa renhållningen till lokala och individuella behov. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande 1978/79:35 och därmed också avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är bra att jordbruksministern i propositionen 1978/79:205 om ändringar i renhållningslagstiftningen så klart markerat sitt avståndstagande till det förslag till ny renhållningslagstiftning som lades fram av den s.k. renhållningskommittén, vilket skulle medföra risk för en ökning av nedskräpningen och en återgång till de förhållanden som rådde, innan vår nuvarande renhållningslag trädde i kraft. | Den kritik som har riktats mot renhållningslagen har i de flesta fall varit obefogad. Det är ju i själva verket så, att den nuvarande renhållningslagstift 193 ningen särskilt efter de ändringar som kom till stånd 1975, har fungerat bra i de flesta av landets kommuner. Lagen har givit kommunerna möjlighet att ordna en rationell sophämtning till förhållandevis låga kostnader. Då kommunerna också har utnyttjat denna möjlighet har vi fått ett renare Sverige. För oss socialdemokrater har det hela tiden stått klart att det är i det kommunala vardagsarbetet som de konkreta problemen med hämtning av sopor och annat avfall måste lösas. Den nuvarande lagstiftningen har givit dessa möjligheter, samtidigt som den har varit ett stöd för kommunerna när det har gällt att i ett inledningsskede fatta inte alltid så populära beslut. Men det slutliga avgörandet har varit beroende av det praktiska handlaget och omdömet hos de styrande i våra kommuner. Mot denna bakgrund har det också varit möjligt för socialdemokraterna i utskottet att ansluta sig till det föreliggande förslaget, eftersom det i ännu större utsträckning lägger ansvaret för renhållningen på kommunerna. Vi hyser stor tillförsikt att man inom den kommunala självstyrelsens ram, lika väl som man har löst andra viktiga samhällsuppgifter, även skall kunna lösa hämtningen av avfall på ett tillfredsställande sätt. Men det är då också viktigt att vi inte här i riksdagen fattar beslut som i realiteten hindrar kommunerna från att utforma en rationell och från miljösynpunkt nödvändig renhållningsverksamhet. Ett bifall till moderaternas motioner och reservationer skulle medföra ett hinder för kommunerna till ett rationellt handlande. Den centerreservation som fogats till utskottsbetänkandet kan väl i det närmaste betraktas som ett spel för galleriet, då den konkret inte innebär några sakliga förändringar i förhållande till utskottsmajoritetens skrivning. Med hänsyn härtill vill jag avstyrka samtliga reservationer och yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag skall bara bemöta Håkan Strömberg på en enda punkt. Det gäller förslaget från renhållningskommittén. Om detta hade genomförts, skulle det enligt Håkan Strömberg ha blivit ett betydligt besvärligare läge när det gäller renhållningen. Det hade funnits risk för att den inte skulle ha fungerat. Jag tror inte att det är på det sättet. Även kommitténs förslag innebär att de fastighetsägare som inte skötte sin renhållning skulle kunna åläggas att göra detta. I de kommuner som varit generösa med dispenser och litat på människorna visar det sig att de förväntningar man ställt också infriats. Det finns kommuner som skött detta på ett mycket smidigt sätt och beviljat dispenser. Dessa kommuner tillhör faktiskt de renaste i Skaraborgs län när det gäller sophämtningen. Vi skall inte tro att de människor som begär dispens inte är beredda att också klara uppgiften att hålla rent och snyggt kring sig. De är sedan lång tid tillbaka vana att sköta detta. Med de möjligheter som finns med komposteringar, tillvaratagande och återvinning kan man hålla rent och snyggt även om dispens beviljats.
Herr talman! Jag skall inte polemisera med Håkan Strömberg, men jag vill ta upp en punkt. Han säger att reservationen 4 utgör ett spel för galleriet. Herr Strömberg vet mycket väl att det i utskottet förelåg ett annat förslag till skrivning just på denna punkt, men detta ändrades. Vi från centersidan vill speciellt framhålla nödvändigheten av att avfallet tillvaratas på ett ekologiskt riktigt sätt. Det är för att trycka på detta som vi har skrivit reservationen 4. Med hänsyn till de erfarenheter man har bör detta enligt vår mening starkt poängteras.
Herr talman! Först till Bertil Jonasson: Centerreservationen innehåller egentligen ingenting isak som går ifrån utskottets skrivning. Det har varit bra om centern hade kunnat ansluta sig till den skrivning som utskottet gjort, för då hade vi fått en bredare majoritet kring det förslag som nu föreligger till behandling. Till Karl Leuchovius vill jag säga att det inte råder något tvivel om att det hade blivit betydligt svårare för kommunerna att kunna ordna sophämtningen och avfallshanteringen på ett rationellt sätt, om vi hade antagit renhållningskommitténs förslag. Det skulle ha givit den enskilde vida större möjligheter att begära dispens och därigenom komma ifrån hämtningen och undandra sig den renhållning som är så nödvändig. Jag vill ännu en gång poängtera att renhållningslagen i de allra flesta fall fungerar mycket bra. De kommuner där den inte har fungerat och där man kanske i viss mån behandlat den nuvarande lagen ganska stelbent kan nära nog räknas på ena handens fingrar. Att man där inte lyckats anpassa renhållningen efter den nuvarande lagstiftningen får emellertid inte ligga till grund för att vi skulle omöjliggöra för kommunen att handha renhållningen på ett riktigt sätt.

Herr talman! I renhållningskommittén var vi i majoriteten helt ense om att det väsentligaste var att renhållningen ordnades på ett ekologiskt riktigt sätt. Att transportera komposterbart avfall till centrala avfallsanläggningar från de fastigheter där man både kan och vill ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt är från såväl energisom miljösynpunkt olämpligt. Dessa dispensansökningar bör därför av resp. hälsovårdsnämnd enbart bedömas från miljöaspekter. En eventuell påverkan på kommunens inkomster för sophämtningen bör däremot självfallet inte ha inflytande på beslutet huruvida dispens skall beviljas eller inte. Och eftersom det är hälsovårdsnämnden som skall svara för dispensprövningen, så borde detta vara självklart. Men både i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning finns det dess värre formuleringar som är oroande i detta avseende och som ger ett intryck av att man skall fästa rätt stort avseende även vid ekonomiska bedömningar när det gäller frågan huruvida dispens skall lämnas eller inte. Vi tänker oss att vi har en byväg, och längs den ligger det tio fastigheter uppradade. En fastighet har installerat multrum, en fastighet är en jordbruksfastighet med djurhållning. De här bägge fastigheterna begär dispens för sophämtning, dvs. för det komposterbara avfallet och latrinhämtningen. Anser utskottsmajoriteten och anser jordbruksministern att kommunen bör bevilja de här två fastigheterna dispens, även om detta på kort sikt medför att kommunen förlorar litet pengar?

Herr talman! I betänkandet 1978/79:61 har skatteutskottet behandlat ett antal motioner på bostadsbeskattningens område. Till utskottsbetänkandet har vi från socialdemokratiskt håll fogat en reservation, och jag skall något behandla utskottets ställningstagande i den del som rör reservationen. Utskottsmajoriteten har med anledning av motionen 1727 hemställt att regeringen föranstaltar om en utredning angående reglerna för villabeskattningen. Motionärerna har framfört tanken att man skall överge den nuvarande schablonmetoden i villabeskattningen och återgå till'den tidigare tillämpade konventionella metoden. Denna innebär bl.a. att utgifterna för underhåll av villafastigheter blir avdragsgilla vid taxeringen. Vinsten med en sådan återgång skulle enligt motionärernas och utskottsmajoritetens uppfattning vara att man fick en bättre kontroll av utbetalda kostnader för inköp av material och utbetalda arbetslöner för underhåll av villafastigheterna. Det erhållna underlaget skulle sedan kunna tjäna som underlag för en förbättrad beskattning och därmed medverka till att de kvittofria transaktioner som nu förekommer kunde bringas till beskattning. Vi reservanter kan dela uppfattningen att det är angeläget att söka täppa till de skatteläckor som onekligen finns i vårt skattesystem, men vi anser att de vägar som motionärerna anvisat inte är framkomliga. Rätten till avdrag för underhållskostnader förelåg fram till 1953, då riksdagen beslutade att övergå till den nuvarande schablonmetoden i villabeskattningen. De svårigheter som då förelåg i taxeringsarbetet nödvändiggjorde en övergång till en schablonmetod. Svårigheterna vore sannerligen inte mindre i dag, om man skulle gå tillbaka till den gamla metoden, som motionärerna vill. Bl. a. uppstår svårigheter när det gäller att fastställa hyresvärdet, som skall tas upp som intäkt. Vi har inte någon egentlig hyresmarknad för villor, som kan ligga till grund för en uppskattning av bostadsförmånens värde. Det föreligger därigenom betydande svårigheter att fastställa bostadsförmånens värde för olika typer av villor. Risken för tvister mellan villaägarna och taxeringsmyndigheterna är uppenbar. Det här var ett av skälen till att man övergav metoden 1953. Skattedomstolarna hade tusentals mål angående uppskattningen av bostadsförmånen. Ganska belysande för hur svårt det är att få en riktig uppskattning av bostadsförmånens värde är att utskottet i just det föreliggande betänkandet också behandlar två motioner, i vilka problemet med uppskattningen av bostadsförmånens värde vid inkomsttaxeringen tas upp till behandling. Utskottet hänvisar, som svar på de motionerna, till att om man inte är nöjd så återstår att pröva frågan i den vanliga skatteprocessen. Det kan bli mycket jobb för skattedomstolarna i fortsättningen om man följer motionärernas förslag. På avdragssidan uppstår svårigheterna när det gäller att skilja mellan avdragsgilla kostnader för underhåll och icke avdragsgilla kostnader för omoch tillbyggnad. Man kan ta exempelvis det fall när en skattskyldig förvärvat en gammal, mer eller mindre förfallen villafastighet och under ett antal år rustar upp denna. Det är från taxeringssynpunkt svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra vad som är underhåll och vad som är icke avdragsgilla omoch tillbyggnadsåtgärder. Sedan är det också fråga om rent kvantitativa problem när det gäller att ge sig i kast med alla de kvitton som skall bifogas deklarationsblanketterna. När riksdagen 1953 övergav det här systemet, för att det var alltför svårhanterligt från taxeringssynpunkt hade vi i runt tal 700 000 villafastigheter i landet. I dag är det fråga om 1 500 000. Problemen blir sannerligen inte mindre än de var 1953, och risken är uppenbar aft man åstadkommer en situation som inte leder till en förbättrad beskattning. Det kan i stället leda till att tillgängliga taxeringsresurser tas i anspråk i sådan utsträckning att andra angelägna kontrollinsatser får stå tillbaka. Vi har från socialdemokratiskt håll ansett att motionen 1727 bör avslås och inte leda till någon utredning. Jag ber med det anförda få yrka bifall till reservationen 1 av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! Den motion som vänsterpartiet kommunisterna väckt beträffande bostadspolitiken har blivit sönderstyckad och behandlad i ett antal olika betänkanden. Skatteutskottets betänkande nr 61 behandlar bara en liten del av de förslagen på bostadspolitikens område. Behandlingen av vänsterpartiet kommunisternas principiella motion angående rätten till avdrag vid inkomsttaxeringen har uppskjutits till hösten. Men utskottet har valt att ta upp en del av samma frågekomplex i det betänkande vi nu behandlar.

Men det får inte heller innebära att spekulationen i boendet ger förmögenheter för en del grupper, som nu är fallet. En begränsning av ränteavdraget och en omläggning av avdragen på så sätt att de i framtiden sker med samma procentsats direkt från skatten och inte som nu i form av minskning från den beskattningsbara inkomsten är en del i vår bostadspolitik men också en del av vår skattepolitik. Det senare sättet innebär, som alla vet och som alla också borde erkänna, stora orättvisor, eftersom avdragets storlek beror på vilka inkomster man har. Det nuvarande systemet gynnar de redan privilegierade, nämligen dem som ligger i inkomstskikt högt över vad som gäller för det stora flertalet. Att begränsa rätten till ränteavdrag samtidigt som dessa avdrag görs i form av skattereduceringar kommer att innebära mindre spekulation i boendet. Lägre ränta är ett annat av vpk:s krav när det gäller bostadsupplåningen. Ett genomförande av detta krav, herr talman, kommer att ytterligare minska intresset för spekulationer i boendet och är därmed det bästa sättet att hejda kostnadsökningen och komma till rätta med spekulationen. De taxeringar som 1981 sannolikt kommer att höja boendekostnaderna debatteras just nu livligt. Orsaken till de kraftiga höjningarna är bl.a. spekulationen, som kraftigt höjt försäljningsvärdet på fastigheter i stora och/eller expansiva orter. I vänsterpartiet kommunisternas bostadspolitik ingår bl.a. förslag till åtgärder mot denna kostnadshöjande spekulation. Också begränsningar i de avseenden som jag nämnt är en del av detta bostadspolitiska program. I betänkandet behandlas vidare en motion av Oskar Lindkvist och Olle Östrand om ökningen av realisationsvinstbeskattningen. Vi har från vpk i andra sammanhang krävt en skärpning av reavinstbeskattningen i dess helhet, givetvis också i de delar som tas upp i denna motion. Därest motionärerna kommer att yrka bifall till densamma vill jag förklara att vi från vänsterpartiet kommunisterna kommer att stödja den, eftersom dess krav är i överensstämmelse med den skattepolitik med en skärpt realisationsvinstbe skattning som vi vid flera tidigare tillfällen har föreslagit. Herr talman! Jag skall inte längre uppta kammarledamöternas tid vid denna sena timme. Jag yrkar bifall till yrkandena 1 och 2 i motionen 349.